Herr talman! Kammarens ledamöter har redan fått en presentation av lagen angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. De har också fått uppgift om motiveringen till de reservationer som fogats vid andra lagutskoitets utlåtande. Jag skail därför försöka undvika, även om det är svårt, att upprepa vad som sagts av herr Anderson i Sundsvall som reservant. Jag vill endast säga att jag i egenskap av medreservant givetvis delar hans uppfattning. Samhällets omsorger om de psykiskt utvecklingsstörda i fråga om deras, som vi alla anser, självklara rätt till utbildning och vård tog sig första gången uttryck i särskild lagstiftning 1944. 1944 års lag om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa avsåg emellertid endast den grupp av de utvecklingsstörda som namnet på lagen anger. Någon lagstiftning eller andra bestämmelser rörande vården av alla utvecklingsstörda, som klarlade ansvaret för de obildbaras och de äldre bildbaras vård, fanns däremot inte. De åtgärder från samhällets sida som då vidtogs har utvidgats alltmer under årens lopp. År 1954 avlöstes den första lagen av en ny och mer omfattande lagstiftning. I dag står vi i begrepp ait utbyta denna mot en ny, mer genomgripande lag, som omfattar alla de särskilda omsorger som samhället skall erbjuda de psykiskt utvecklingsstörda. Som en röd tråd genom lagförslaget går det ansvar som samhället känner för dessa handikappade människor, dess vilja och önskan att så långt det går söka skänka dem en meningsfull tillvaro och steg för steg inlemma dem i samhällsgemenskapen. Det finns väl de som anser att en särlagstiftning skulle vara obehövlig, men man kommer inte ifrån att de utvecklingsstörda intar en särställning bland de handikappade genom den intellektuella nedsättning som präglar deras tillvaro. Just detta, att de är ur stånd att föra sin egen talan, är ett tungt vägande skäl för att samhället ägnar dem speciella omsorger när det gäller såväl undervisning och vård som tillrättalagd sysselsättning och arbete. Denna principiella inställning har man också haft alltsedan den första lagen tillkom, och den präglar både det utredningsförslag som ligger till grund för propositionen och departementschefens uppfattning. Det förefaller mig därför — och jag är inte ensam om denna mening — både inkonsekvent och märkligt att statsrådet Aspling i ett enda avseende frångår denna uppfattning, nämligen när det gäller skyddad sysselsättning.

Det finns t.ex. inga bestämmelser om att det skall finnas förskolor och daghem för barn eller sysselsättningshem för vuxna när det gäller handikappade i allmänhet; likväl anges detta särskilt i denna lag. Varför skall då, frågar man sig, något så väsentligt som verkstäder för skyddad sysselsättning utelämnas? Den farhåga som utskottsmajoriteten hyser för att man genom att ordna speciellt avpassade verkstäder för de utvecklingsstörda skulle isolera dem från andra människor tror jag är en obefogad rädsla. Det är ingalunda reservanternas mening — lika litet i detta avseende som i andra när det gäller denna lag — att åstadkomma en isolering. Tvärtom är alla överens om att i fråga om både den teoretiska undervisningen på grundstadiet och yrkesundervisningen söka få till stånd en integration med det reguljära skolväsendet och den normala yrkesundervisningen. Men det måste för de utvecklingsstörda innebära en varsam och individuell behandling, där så att säga ett litet steg tages åt gången. Störningsmomenten måste vara så små och så få som möjligt, och inlärningen måste ha sin speciella metodik. Vägen måste gå över träning, sysselsättning och gradvis utvecklad undervisning, över lättare terapi, mer industriellt inriktad terapi och speciellt skyddad verkstad till, om möjligt, plats i skyddad verkstad inom arbetsvården och kanske slutligen, som man hoppas, leda ut i ett helt normalt arbetsliv. Den utvecklingsstörde måste få arbeta i lugn och ro utan forcering och utan alltför höga krav på produktionsresultatet. Målet är detsamma för både utskottsmajoriteten och reservanterna: att i fall där förutsättningar finns ge individen en yrkesutövning i produktionslivet. Det är, herr talman, ingen misstro mot huvudmännen som har dikterat reservanternas inställning när vi vill ha lagtexten så fullständig som möjligt. Det är uteslutande omsorgen om de utvecklingsstörda som har varit vägledande för oss. Därmed har jag naturligtvis ingalunda sagt att utskottsmajoriteten inte skulle besjälas av samma omtanke. Slutligen, herr talman, ber jag endast att få uppehålla mig ett ögonblick vid den motion av bl.a. herr Blomquist i första kammaren och mig i denna kammare, som gäller statsbidragsbestämmelserna. Vi är glada över att utskottet delat vår uppfattning att det finns skäl att låta överse dessa. Utskottet framhåller: »De ökade uppgifter som läggs på huvudmännen genom reformen i fråga om omsorgerna för de utvecklingsstörda ställer ökade krav även i ekonomiskt avseende på huvudmännen.» Just därför att särskolan enligt propositionen kommer att anordnas i så nära anslutning till den allmänna skolan som möjligt krävs en samsyn även när det gäller statsbidragen. Lika viktigt är det att statsbidrag kommer att utgå till fler lärargrupper.

Med vad jag här har sagt, herr talman, ber även jag att få yrka bifall till reservationerna I, II och III.

Herr talman! Jag vill först uttala min tillfredsställelse över att man har lagt fram ett lagförslag som är avsett att skapa större trygghet åt de psykiskt utvecklingsstörda. I dagens samhälle förs ju en trygghetsdebatt, och då är det också värdefullt att den gruppen medtas i denna debatt. Skall vi även för denna grupp kunna genomföra principen om rätten till arbete, så gäller det att skapa sådana förhållanden som denna speciella grupp behöver och som är tillrättalagda just för den. De föregående talarna har så ingående redogjort för skiljaktigheterna mellan majoritetens förslag och reservationernas innebörd, att jag bara skall göra några korta kommentarer till frågan om de skyddade verkstäderna. Den utredning som har legat till grund för lagförslaget grundade förmodligen sitt ställningstagande på erfarenheter från den verksamhet som nu bedrivs, och utredningen kom då fram till att det var riktigt att landstingen stod såsom ansvariga för verksamheten. Socialministern anförde sedan såsom motivering för sin uppfattning att det inte var riktigt att just denna grupp skulle ha lagstadgad rätt till dessa omsorger, vilka inte tillkommer andra handikappgrupper. Av utskottsutlåtandet framgår — och det har citerats här tidigare av någon av talarna — att utredningsförslagets genomförande skulle innebära en isolering. Det sägs där: »Detta innebär att man åstadkommer en icke önskvärd, till tiden obegränsad isolering av de utvecklingsstörda från andra människor. Utskottet vill inte medverka till en sådan utveckling, som skulle stå i strid mot lagens allmänna syfte.» Jag kan inte förstå denna tolkning från utskottets sida. Jag representerar ett län, inom vilket vi har tre skyddade verkstäder för psykiskt utvecklingsstörda. Om man talar med dem som står i ledningen för denna verksamhet, framkommer endast positiva saker, och man säger klart ut att det rör sig om ett klientel som inte har möjlighet att inordnas i den övriga skyddade verksamheten. Jag tror att man har drivit den s.k. normaliseringsprincipen litet väl långt, och jag vågar säga att man spårar något av en verklighetsfrämmande tolkning i utskottsutlåtandet när det gäller denna fråga. Att arbeta på en skyddad verkstad innebär ingen fullständig normalisering. Det innebär tvärtom en viss isolering för alla dem som är där. För sådana handikappade som åtminstone ännu inte är mogna för den öppna marknaden eller för s.k. halvskyddat arbete, där de får arbeta tillsammans med ickehandikappade, är den skyddade arbetsformen nödvändig. Särskilt med hänsyn till att vi har så många kvar, vilka aldrig varit i kontakt med någon av dessa verksamhetsformer, tror jag att det är mycket angeläget att man bygger upp det hela efter den princip reservanterna föreslår. Det är naturligtvis nödvändigt att ha valmöjligheter, särskilt om den skyddade verksamheten inte drivs i anslutning till en institution för utvecklingsstörda. Det är särskilt i början inte säkert att alla kroppsligt handikappade önskar arbeta tillsammans med utvecklingsstörda; på samma sätt kan en del av de utvecklingsstörda — även de som inte har institutionsanknytning — ha ett behov av att arbeta på verkstäder eller verkstadsavdelningar, där speciell hänsyn tas till deras villkor och deras behov. Jag vill särskilt understryka att vi alla är över ens om att vi så långt det är möjligt skall skapa sådana förhållanden för dessa grupper att de kan inordnas i Övrig skyddad verksamhet. Men det finns dock en grupp därutöver, som man får ta speciell hänsyn till, nämligen den grupp vi särskilt ägnat uppmärksamheten åt i motioner och reservationer. Jag tror också att det är mycket värdefullt att få en helt annan samordning av de skyddade verkstäderna. Jag är av den uppfattningen att det skulle vara lyckligare för samtliga skyddade verksamhetsformer, om de vore under en huvudman, d. v. s. landstingen. Jag tror att man därmed skulle vinna mycket. Jag sade i början att jag endast skulle göra någon kort kommentar med hänsyn till att så utförliga redovisningar tidigare lämnats. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till andra lagutskottets utlåtande nr 67.

Herr talman! Det lagförslag som vi nu behandlar och som framlagts i proposition nr 142 gäller omsorgen om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Lagförslaget är i huvudsak en omarbetning och modernisering av 1954 års lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna, den benämning som lagen f.n. har. Denna lag har tillämpats under cirka 12 år. Den har inte varit så där helt utan brister. När den genomfördes hälsades den som en stor förbättring jämfört med tidigare gällande lagstiftning på detta område. Detsamma är förhållandet med det nu framlagda lagförslaget. Det har hälsats som en betydande förbättring, och det föreligger inga som helst delade meningar i fråga om den principiella inriktningen i lagförslaget. Den föreslagna lagen omfattar alla de särskilda omsorger — undervisning, vård och olika boendeformer — som det allmänna skall tillhandahålla de psykiskt utvecklingsstörda. I denna del överensstämmer den föreslagna lagen i stort med den nu gällande lagen, men man har i vissa stycken gått längre och man har framför allt strävat efter att få fram en klarare och mera överskådlig författningstext än den som finns i 1954 års lag. I detta syfte har vissa bestämmelser slopats och andra, särskilt reglerna för inskrivning och intagning, förenklats. Jag vill tillägga följande om den nya lagen. Den som inte närmare känner till denna lagstiftning och som följer debatten i kamrarna kan lätt få en felaktig uppfattning om lagens innehåll. Motionärerna har så gott som uteslutande ägnat sig åt de skyldigheter som enligt lagen skall åläggas huvudmännen. Man får emellertid inte glömma bort att avsevärt mer än hälften av lagen, om man räknar utrymmesoch paragrafmässigt, upptages av bestämmelser av annan karaktär. I korthet kan de bestämmelser jag syftar på karakteriseras så, att de avser att tillförsäkra de utvecklingsstörda så stor rättssäkerhet som möjligt. Bestämmelserna reglerar dels särskoleplikten, dels vård i vårdhem eller på specialsjukhus då den måste komma till stånd oavsett samtycke — det är i vissa fall nödvändigt att sådan tvångsmässig vård kan komma till stånd. Men på samma sätt som då det gäller sluten psykiatrisk vård måste tvångsåtgärderna omgärdas med rättssäkerhetsgarantier som noggrant preciseras i lagen. Så har skett. Det är, herr talman, ett gott betyg åt utredningen, propositionsskrivaren och departementschefen att bestämmelserna fått en sådan utformning att de över huvud taget inte blivit utsatta för kritik motionsvägen. Jag vill också framhålla att reglerna noggrant behandlats av utskottet och att inte heller detta funnit anledning till kritik mot ifrågavarande bestämmelser. Det kan tyckas som om bestämmelserna är onödigt utförliga och tillkrånglade. För den som närmare studerat de avvägningar mellan olika intressen som aktualiserats i sammanhanget framstår det dock som ganska klart att man kommit så långt i förenkling som rimligen kunnat ske utan att de utvecklingsstördas intressen eftersättes. Det måste också framhållas att många av bestämmelserna får betydelse endast för en liten grupp av de personerf som i övrigt omfattas av lagen. Jag har, herr talman, med dessa ord velat antyda att ett genomförande av lagen även på detta område innebär ett ganska stort steg framåt. I fråga om vilka omsorger som skall stå de utvecklingsstörda till buds bygger förslaget alltså på 1954 års lag men också på de erfarenheter vi haft och 1en utveckling som skett under senare år. Vissa former av omsorger rekommenderas men föreslås inte intagna i lagtexten som en direkt förpliktelse för huvudmännen. Man har strävat efter att forma en lagtext som ger huvudmännen och tillsynsmyndigheterna möjlighet att utveckla omsorgerna i enlighet med de vetenskapliga rön som kan göras och de erfarenheter som även härefter kan vinnas. De nuvarande skarpa gränserna mellan undervisning och vård samt mellan omsorg av öppen och sluten karaktär har blivit mindre markerade i den föreslagna lagen. När 1954 års lag genomfördes fanns där, och finns givetvis fortfarande, vissa intentioner om ett särskiljande av vårdoch skolklientelet. För att förstå bakgrunden härtill måste man erinra sig hur våra vårdanstalter för utvecklingsstörda såg ut i slutet på 1940-talet. Det var i de flesta fall institutioner av gammal anstaltstyp, hårt nedslitna och ofta i ett ganska bedrövligt skick. Skoloch vårdklientelet var sammanblandat i en miljö som verkade ganska nedslående på de föräldrar som skulle lämna sina barn på institutionerna. Det var i strävandena att göra institutionerna vänligare och riktigare för sitt ändamål och kanske också en liten smula mera attraktiva — om jag nu får använda ett sådant uttryck i detta sammanhang — både för eleverna, patienterna och personalen men också för föräldrarna som dessa intentioner om särskiljande kom att införas i 1954 års lag. Dessa intentioner följdes upp på olika sätt i landstingsområdena. På en del håll förlade man skolinstitutionerna till en helt annan plats i länet än hemvårdsinstitutionerna. Andra landsting löste problemet på annat sätt. Men överallt har det under dessa 15 år varit en febril nyoch ombyggnadsverksamhet, och institutionerna i dag ser i de allra flesta län helt annorlunda ut än vad de gjorde när nu gällande lag förbereddes. De är riktiga för sitt ändamål som skola eller hem, vare sig det gäller barn eller vuxna. Detta har givetvis fört med sig en betydligt förbättrad skoloch vårdsituation, men det har också fört med sig att det i dag är betydligt lättare för föräldrarna att acceptera den situation som nödvändiggör att barnen får sin vård eller undervisning vid dessa institutioner. Departementschefen följer upp de erfarenheter som gjorts under senare år och anser att man inte i den nya lagen skall ge undervisningsbegreppet en alltför snäv innebörd. Det är mot bakgrunden av detta vi får se förslaget om att det skall finnas träningsskolor. Träningsskolan är och kommer att bli utomordentligt värdefull för de elever, som har svårigheter med den teoretiska undervisningen men som kanske har lättare att tillgodogöra sig mer praktiskt betonad undervisning. Vi vet ju att det inte går några klara och tydliga gränser mellan skoloch vårdklientelet. En annan nyhet i förslaget är skyldigheten för huvudmännen att anordna s.k. särskild undervisning i hem eller på vårdinrättning för utvecklingsstörda, som på grund av rörelsehinder, sjukdom eller dylikt inte kan delta i vanligt kollektivt skolarbete. På vårdsidan märks den nyheten, att huvudmännen <enligt förslaget = blir skyldiga att ge vård i hemmet åt utvecklingsstörda, som behöver vård en ligt den nya lagen men som inte bör få den i inrättning som avses i lagen. Vidare blir daghemmen för barn och sysselsättningshemmen, som nu är frivilliga, obligatoriska för huvudmännen. När det gäller boendeformerna införs också en ny skyldighet för huvudmännen, nämligen att anordna inackorderingshem för utvecklingsstörda. Man har i princip lösgjort boendeformerna från såväl vård-, sysselsättningssom skolsituationen för patienten respektive eleven. Man skall alltså kunna bo i det egna hemmet, i annat enskilt hem, i inackorderingshem eller på institutionen, beroende på vilken boendeform som bäst passar vederbörande patient eller elev. Därifrån skall han eller hon sedan på olika sätt komma till den undervisningseller = sysselsättningsform som är aktuell för vederbörande. Man har strävat efter att få ett så flexibelt omsorgssystem som möjligt, där mångfalden av kombinationsmöjligheter skall möjliggöra att varje utvecklingsstörd får just de omsorger han eller hon behöver. Huvudmannaskapet skall enligt lagförslaget liksom för närvarande i princip ligga kvar hos landstingen och de landstingsfria städerna. Landstingen har en organisation som i det stora hela visar sig fungera väl, framhåller departementschefen i propositionen och understryker att de psykiskt utvecklingsstörda i särskilt hög grad behöver omsorger av flera slag: undervisning, vård, bostad m.m. Ett gemensamt huvudmannaskap för alla dessa omsorger med samlad blick över hela fältet innebär bestämda fördelar. Ledning av landstingskommunens verksamhet skall enligt lagförslaget utövas av en omsorgsstyrelse, som motsvarar den nuvarande centralstyrelsen. Enligt 6 8 i lagen skall till omsorgsstyrelse kunna utses nämnd som handhar andra landstingskommunens förvaltningsuppgifter. Denna möjlighet finns för landstings kommunen redan enligt nuvarande lag, och departementschefen har i detta sammanhang inte följt utredningens förslag att ta bort denna möjlighet för huvudmännen. Det har vid utskottsbehandlingen förelegat motioner, som tagit upp utredningens förslag på denna punkt och vari det yrkas att stadgandet i fråga inte skall antas. Det är motionerna I:876, II:1085 och II:1087. Departementschefen har i propositionen motiverat sitt ställningstagande, och utskottet skriver på sid. 72 i utlåtandet: »De uppgifter, som kommer att åvila omsorgsstyrelsen, är enligt utskottets bedömande av sådan omfattning och betydelse, att ledamotskap i styrelsen i regel torde bli arbetskrävande. Detta talar för att det skall finnas ett särskilt landstingskommunalt. organ för omsorgerna om de utvecklingsstörda. Utskottet vill emellertid i likhet med departementschefen inte motsätta sig önskemål från huvudmannahåll om organisatorisk handlingsfrihet och biträder därför med avstyrkande av motionsyrkandet lagförslaget i denna del.» Om motionsyrkandet kan jag för övrigt säga att det inte följts upp med reservationer till utskottsutlåtandet. I 6 § sägs vidare: »Landstingskommun äger överlåta ledningen av särskola på skolstyrelsen i den kommun där särskolan är belägen.» Även i detta sammanhang har utskottet haft att ta ställning till motionsyrkanden. Det gäller på denna punkt motionerna I: 876, 1: 877, 1II1:1085, II:1086 och II:1087. Motionärerna motsätter sig inte att vissa uppgifter av förvaltningskaraktär överlåts på den lokala skolstyrelsen men vill att lagtexten skall utformas så att det av den tydligt framgår att omsorgsstyrelsen under alla omständigheter har kvar ett grundläggande ansvar för undervisningen. Departementschefen har i propositionen uttryckligen sagt att ansvaret för att de utvecklingsstörda får undervisning enligt lagen inte kan delegeras. Utskottet understryker detta i sitt utlåtande men säger också att delegationsmöjligheten bör användas med urskillning. Man har på många håll goda erfarenheter av samarbetet med den vanliga skolan, och man bör inte betagas möjligheten att eventuellt gå vidare på den inslagna vägen, anser utskottet, som avstyrker motionsyrkandena.

Utskottet säger på sid. 75 i sitt utlåtande: »Departementschefen framhåller uttryckligen, att landstingskommun skall vara skyldig att tillhandahålla undervisning vid samtliga de skolformer som räknas upp i lagförslaget. Skyldigheten för huvudmännen att anordna undervisning enligt lagen har sin motsvarighet i en skolplikt för de utvecklingsstörda, som är mycket långtgående. Den sträcker sig från sju till 21 år och i vissa fall till 23 år.

stycket skall lyda: »Undervisningen omfattar förskolundervisning, grundundervisning, träningsundervisning och yrkesundervisning. Vid varje särskola förekommer en eller flera av dessa undervisningsformer.» Omformuleringen har emellertid ingen som helst inverkan på innehållet i paragrafen, varför det inte kan finnas någon anledning till ändring av den i propositionen föreslagna formuleringen. Vad beträffar vårdsidan föreskrivs i 4 § att det skall finnas vårdhem, specialsjukhus, daghem för barn och sysselsättningshem. Det skall dessutom finnas specialvårdhem för sådana utvecklingsstörda som behöver vård i vårdhem med särskilda anordningar. Vid behandlingen av denna paragraf har utskottet haft att ta ställning till vissa yrkanden i motionerna nr 876 och 877 i första kammaren och nr 1085, 1086 och 1087 i andra kammaren. I dessa motioner har yrkats att huvudmännens skyldigheter i fråga om vården av de utvecklingsstörda skulle vidgas och preciseras i förhållande till vad som föreslagits i propositionen. Yrkandena innebär bl.a. att det i 4 § i lagen skulle inskrivas ett åliggande för huvudmannen att ordna skyddade verkstäder för psykiskt utvecklingsstörda. Detta yrkande är ett uppföljande av vad utredningen föreslagit i detta sammanhang. Utredningen har ganska knapphändigt redogjort för denna mycket viktiga fråga. Man har inte ägnat mer än 2!/2 sida i utredningen åt dessa och vad där har skrivits gör inte det hela vare sig lättare eller tydligare. Departementschefen har på sid. 118— 120 i propositionen motiverat sitt ställningstagande att inte inta denna förpliktelse för huvudmännen i lagen. Skyddad sysselsättning utgör för närvarande en av verksamhetsformerna inom arbetsvården, säger departementschefen. Denna utgör i sin tur en del av samhällets verksamhet för rehabili tering av bl.a. handikappade. Arbetsvården är i princip avsedd för alla handikappade som behöver den, vare sig handikappet är fysiskt eller psykiskt och i det senare fallet vare sig det är fråga om en psykisk utvecklingsstörning eller ett handikapp av annan psykisk art. Departementschefen redovisar att remissinstanserna godtagit, att det kan behövas särskilda skyddade verkstäder för psykiskt utvecklingsstörda, men när det gäller förslagen om att centralstyrelserna, alltså omsorgsstyrelserna, skulle driva dessa skyddade verkstäder har meningarna varit delade. Arbetsmarknadsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för de skyddade verkstäderna inom arbetsvården, har således ansett att den skyddade sysselsättningen för psykiskt utvecklingsstörda bör integreras med landstingskommunens allmänna arbetsvård och att dessa skyddade verkstäder bör drivas av landstingskommunens allmänna arbetsvårdsorgan. Departementschefen anser det inte lämpligt att i lagen ålägga landstingen en skyldighet att anordna skyddad sysselsättning för en grupp handikappade, och han anser vidare att man kan räkna med att landstingen kommer att bygga ut denna verksamhet, även om skyldigheten inte direkt står inskriven i lagen. Han understryker vikten av ett nära samarbete mellan omsorgsstyrelsen och arbetsvården och att man bör ta hänsyn till de lokala förhållandena. I anslutning härtill sade herr Anderson i Sundsvall i sitt anförande att utskottet och propositionen inte stänger dörren helt och hållet för de utvecklingsstörda till de skyddade verkstäderna. Jag skulle vilja säga, herr talman, att man i propositionen och i utskottets förslag i stället öppnar dörren på vid gavel vad beträffar tillträde till de skyddade verkstäderna för de utvecklingsstörda. Det är den utvecklingsstördes situation i olika avseenden som är avgörande. Det är inte, som herr Anderson i Sundsvall ville göra troligt, ett antingen — eller i fråga om sysslolöshet på vårdhem eller arbete på skyddad verkstad. Sysslolösheten hoppas jag hör till en förgången tid. Numera har man terapiverksamhet och man har sysselsättningshem. Nu skulle jag, herr talman, vilja dröja ett litet ögonblick vid vad man menar med sysselsättning i olika sammanhang. Man talar om skyddad verkstad och skyddad sysselsättning, vilket ju inte är samma sak eftersom den skyddade sysselsättningen inte nödvändigtvis behöver äga rum på en verkstad, även om detta oftast är fallet. Det talas också om sysselsättningsavdelningar och sysselsättningshem, och det är förståeligt om det uppstår förväxling om vad som egentligen menas. Departementschefen har på sidorna 118 och 119 i propositionen utvecklat vad som ligger i begreppet »skyddad verkstad», och utskottet tar upp detta resonemang på sidorna 76 och 77 i utlåtandet och här skall jag återigen citera. Det står bl.a. att »skyddad sysselsättning är avsedd för handikappade som har svårt att få eller behålla ett arbete i öppna marknaden. Placering vid verkstad för skyddad sysselsättning innebär att den handikappade inlemmas i en miljö med industriell karaktär, där han i princip skall kunna stanna kvar under obegränsad tid. Verksamheten är inriktad på produktion med så god ekonomisk lönsamhet som möjligt. Vanlig arbetslön och inte bara flitpengar bör betalas. Om möjligt skall lönen bestämmas efter ackord.» När det däremot talas om sysselsättningshem har ordet »sysselsättning» en något annan innebörd. På arbetet läggs i detta fall inte några lönsamhetssynpunkter, men meningen är ju ändå att sysselsättningen även här skall vara meningsfull och bereda patienten både glädje och tillfredsställelse. Vi talar så ofta om att arbetsglädje är något av det värdefullaste en människa kan uppleva, och det är ju något av detta man försöker ge patienterna på sysselsättningshemmen. Sysselsättningen är där givetvis av de mest skiftande slag och svårighetsgrad, beroende på vad patienten förmår eller kan tränas upp till att förmå. Det rör sig många gånger, i varje fall i början, om ganska enkel sysselsättning och därefter hela skalan ända fram till möjligheten att kunna arbeta på den skyddade verkstaden. Det gäller att göra en bedömning av den enskilde patientens förmåga till koncentration och till utförande av något slags arbete, och det gäller också möjligheten att genom träning göra hans situation bättre undan för undan. Denna träning är oerhört viktig även om den för många ändå inte leder till sådana arbetsprestationer, att den skyddade verkstaden kan komma i fråga som arbetsplats. Jag har, herr talman, velat säga detta därför att man, enligt min mening, i många sammanhang talar om skyddad sysselsättning, medan man egentligen avser sysselsättningshemmen när arbetsprestationerna där är som bäst. Utskottet har på sidan 78 i fråga om motionskravet framhållit följande: »Om huvudmännen åläggs att ordna verkstäder för skyddad sysselsättning, innebär detta att omsorgsstyrelserna kommer att driva en verksamhet på området som visserligen är speciellt avpassad för de utvecklingsstörda men som i princip skils från annan skyddad verksamhet. Detta innebär», säger ut :skottsmajoriteten, »att man åstadkommer en icke önskvärd, till tiden obegränsad isolering av de utvecklingsstörda från andra människor. Utskottet vill inte medverka till en sådan utveckling, som :skulle stå i strid mot lagens allmänna syfte. På grund av det sagda avstyrker utskottet motionsyrkandena.» Fröken Wetterström sade i sitt anförande att hon inte trodde på de farihågor som kommit till uttryck i ut :skottsutlåtandet där det framhålles, att utskottet inte vill medverka till att de utvecklingsstörda isoleras, vilket blir fallet om det blir lag på att det skall byggas särskilda skyddade verkstäder för denna grupp. Jag tycker att det är ofrånkomligt att de utvecklingsstörda avskärmas från kontakt med andra människor, om denna skyldighet för huvudmännen blir inskriven i lagen. Vidare föreslås att i 6 § intages rätt för huvudmannen att delegera ledningen av dylik verkstad på kommunalt eller landstingskommunalt organ. Jag har ytterligt svårt att förstå att ett inskrivande av skyldighet i lagen att anordna skyddade verkstäder för en grupp handikappade skulle vara till fördel ens för dessa handikappade själva. Utskottets uppfattning att man inte onödigtvis skall skärma av de utvecklingsstörda från kontakten med andra människor är riktig och ligger helt i linje med den nya lagens syftning. Jag har också den uppfattningen att landstingen — som vi ju är beredda att lägga ansvaret för den nya lagens tillämpning på och som är beredda att ta detta ansvar — verkligen sköter sina människovårdande uppgifter på ett utomordentligt sätt. Det finns ingen som helst anledning tro att landstingen inte skulle sköta också denna uppgift på ett, för de människor det gäller, riktigt sätt. Kravet på en precisering av vårdbegreppet har framförts i motionsparet 1: 877 och 1II:1086 samt i motionen II: 1087. I dessa motioner yrkas att 4§ skall kompletteras med stadgande om att vården skall omfatta erforderlig personlig och medicinsk omvårdnad samt att sådana omsorger som lekterapi och arbetsterapi skall nämnas i lagtexten. På detta yrkande har utskottet svarat bland annat följande: »Utskottet delar motionärernas mening att vården bör omfatta behövlig personlig och medicinsk omvårdnad och att såväl lekterapi som arbetsterapi bör ställas till förfogande. Detta överensstämmer med vad departementschefen uttalar i propositionen. Utskottet kan emellertid inte finna, att det skulle vara till fördel om en precisering av vårdåtgärderna görs i 48 på det sätt som föreslås i motionerna.» Utskottet anser att det ändå bara skulle bli en exemplifiering av vårdåtgärder som kan komma i fråga och har därför avstyrkt motionsyrkandena. Departementschefen ansluter sig i propositionen i princip till vad utredningen föreslagit i fråga om personal. Bestämmelser om vissa befattningshavare, t.ex. särskolchef, vårdchef och överläkare, anser departementschefen måste finnas i lagen med hänsyn till de beslutsfunktioner som åvilar dessa tjänstemän. Emellertid anser departementschefen inte att ytterligare bestämmelser om personal bör inskrivas i lagen. Han understryker i stället att huvudmännen liksom nu ändå är skyldiga att ha den personal som behövs för att fullgöra sina åligganden enligt lagen. Utskottet har biträtt departementschefens uppfattning och har därför inte kunnat tillstyrka det förslag som framförts i motion II: 1095 av herr Martinsson. I den motionen hade föreslagits att det i lagen borde föreskrivas att förvaltningstjänsteman skall finnas hos styrelse för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt att han skall kallas till sammanträde med styrelsen och ha rätt att deltaga i överläggningarna men inte i besluten. Utskottet har inte funnit någon motivering för en sådan bestämmelse i lagtexten. Att förvaltningstjänstemannen är med på styrelsens sammanträden och där framför sina synpunkter har vi ansett vara en självklarhet, som inte behöver inskrivas i lagtexten, och det är väl också på detta sätt en styrelse arbetar. Vad sedan gäller statsbidragsfrågorna har det yrkats i motionerna att man borde ta bort ett av de krav som uppställts för att statsbidrag skall utgå till skyddade verkstäder, nämligen det att platserna skall ställas till arbetsförmedlingens förfogande. Vidare har det i ett par motioner yrkats att reglerna för statsbidrag till särskola skall ses över. De bör stå i bättre överensstämmelse med vad som gäller för den vanliga skolan i vad avser själva statsbidragets konstruktion. Därutöver vill motionärerna få till stånd en vidgning av lärarbegreppet inom särskolan. I motionen I1:1095 framställs ett näraliggande yrkande. Motionären anser att statsbidragsbestämmelserna bör utformas så att statsbidrag utgår till löner för personal, som praktiskt taget helt arbetar på undervisningssidan. Med anledning av dessa motionsyrkanden och med understrykande av de ökade uppgifter som läggs på huvudmännen genom reformen anför utskottet, att det finns fog för att statsbidragsbestämmelserna beträffande personalkostnaderna blir föremål för översyn. När det gäller statsbidragsbestämmelserna för de skyddade verkstäderna har utskottet visserligen avstyrkt, att huvudmännen i omsorgslagen skall åläggas att ordna skyddad sysselsättning för psykiskt utvecklingsstörda. Men utskottet anser det självfallet vara av värde att statsbidragsbestämmelserna inte i onödan verkar hämmande på landstingens benägenhet att vara aktiva på detta område. Med hänsyn härtill förordar utskottet att även dessa regler blir föremål för översyn och föreslår, att denna utskottets mening bör bringas till Kungl. Maj:ts kännedom. Herr talman! Med vad jag nu anfört anser jag mig ha redogjort för utskottets ställningstagande till proposition nr 142 och till de motionsyrkanden, som framställts i anledning av denna. Jag yrkar bifall till utskottets hemstälställan i samtliga punkter.
Herr talman! Jag har redan tidigare betygat att det inom utskottet inte rått några delade meningar beträffande värdet av skyddad verksamhet för de utvecklingsstörda. Om jag förstod fru Svensson rätt underströk även hon värdet av att skyddade verkstäder ställs till förfogande. Dessutom accepterade även fru Svensson att samtliga omsorger, som skall komma de utvecklingsstörda till del, skall stå under enhetlig ledning. Det skall ju finnas särskilda omsorgsstyrelser. De olika formerna av omsorger — det må vara fråga om vård, undervisning, yrkesutbildning elier arbete i skyddad verkstad — representerar en kedja av åtgärder som griper in i och kompletterar varandra. För att man skall få denna kedja av omsorger att fungera effektivt bör det helst vara en enhetlig ledning över hela fältet. Det är därför som i en del av motionerna rätten att delegera undervisningen till primärkommunernas skolväsende med fog kritiseras. Därvidlag har utskottet dock skrivit så starkt att vi som står bakom motionerna inte funnit anledning att reservera OSS. Men denna enhetliga ledning är också skälet till att vi i vissa fall vill ha skyddade verkstäder enbart för de psykiskt utvecklingsstörda — detta av både sociala och pedagogiska skäl som jag inte närmare hinner att gå in på i en kort replik. Först och främst är inlärningsprocessen och uppövningstiden mycket längre för de utvecklingsstörda än för personer, som är handikappade på annat sätt men som i psykiskt avseende är normalt utrustade. Detta gör att man helst bör ha särskilt för detta ändamål utbildad personal och ledning, som med särskild omsorg äg nar sig åt denna grupp till dess att man kan föra över den enskilde eleven till arbetsvårdens skyddade verkstad eller ut i öppna marknaden. När vi har föreslagit att en passus om skyldighet för huvudmännen att upprätta skyddade verkstäder skall föras in i lagtexten, är det för att vi vill ha utrymme för att lägga åtminstone någon del av verksamheten under omsorgsstyrelsernas ledning.
Herr talman! Såväl i den utredning som ligger till grund för propositionen som i själva propositionen och i utskottsutlåtandet omnämns Riksförbundet för utvecklingsstörda barn ofta.

Men på några områden är det nödvändigt att mera beakta vad en enhällig utredning föreslagit — förslag som följts upp motionsledes och reservationsvis — om man önskar att alla utvecklingsstörda skall få dei av de aktiverande omsorgerna. Det är inte bara fråga om rätten till vård och undervisning — det är också fråga om rätten till arbete. Och jag kan försäkra att det finns en mängd utvecklingsstörda människor som saknar inte bara arbete utan också sysselsättning, liksom det finns många föräldrar till utvecklingsstörda barn som bävar för hur det skall bli för deras barn den dag då de inte längre har särskolan att gå till. Det är därför som vi, samtidigt som vi gläder oss åt de förbättringar som föreslås, hoppas att det i lagen också skall skrivas in en passus om att huvudmännen har skyldighet att ge de utvecklingsstörda möjlighet att arbeta i särskilt skyddade verkstäder. Det framhålls ofta att det är önskvärt att de utvecklingsstörda anpassas till de normalbegåvades situation. Och naturligtvis skall det med stor tillfredsställelse noteras att man vill hjälpa till härvidlag. Men tyvärr finns det många fall där det inte är möjligt att lyckas helt med en sådan anpassning. Därför måste vi göra klart för oss att det inte bara är den ena parten som skall anpassas — de normalbegåvade, de fullsinnade måste också anpassa sig till de utvecklingsstörda. Vi måste lära oss att förstå de utvecklingsstörda, att samarbeta med dem, att leva i gemenskap med dem och att acceptera dem som kamrater i livet. Det är dessa tankegångar som ligger bakom yrkandena i motionsparet I: 877 och II: 1086. Liknande yrkanden har framförts även i andra motioner, och motiven för dessa kommer väl att utvecklas av efterföljande talare. Men de syftar ändå till att understryka betydelsen av en stark utveckling av den omsorgsform som de skyddade verkstäderna för utvecklingsstörda innebär. Jag tror inte jag överdriver när jag säger att den lag som vi i dag står i begrepp att anta beträffande omsorgen för utvecklingsstörda kan bli epokgörande, även internationellt sett. Vi har i sommar haft ett symposium här i Sverige med deltagare från ett stort antal länder. Jag kan försäkra att dessa deltagare med det allra största intresse tog del av redogörelserna för den utredning som ligger till grund för propositionen — och även i stora delar för utskottsmajoritetens skrivning. Som herr Anderson i Sundsvall sade är det en kedja av åtgärder som föreslås. En kedja består av flera länkar. Enligt min mening är den länk som avser skyddade verkstäder för svag, om vi inte gör den starkare än utskottsmajoriteten föreslår. Om inte skyldighet att hålla skyddade verkstäder för utvecklingsstörda skrivs in i lagen betecknar jag det som en svaghet hos samhällets åtgärder på ett område där de ur mänsklig och social synpunkt borde vara mycket starka. Jag tror att de allra flesta av kammarens ledamöter haft anledning att konstatera hur utvecklingsstörda i olika åldrar utsätts för ett bemötande och en behandling som vi reagerar mot. Men i dag har vi möjlighet att för ytterligare många människor öppna portarna till en mänskligare tillvaro. Svårigheterna ökar för de utvecklingsstörda när det gäller att erhålla arbete på den öppna marknaden. Detta beror på en jämfört med tidigare förhållanden ökad mekanisering. På den tiden när de flesta människorna i vårt land arbetade i jordbruket var det i många fall möjligt att hålla de utvecklingsstörda sysselsatta där. Det fanns inte så mycket maskiner. även om man syftade till ett slags normalisering av vederbörandes levnadsförhållanden fanns i oändligt många fall anledning att säga: Stackars människor! Jag hoppas att ingen vill ha de förhållandena åter. Detta är alltså anledningen till att vi motionerat om = särskilda skyddade verkstäder och om inskrivning i lagen av skyldighet att hålla dylika. Den uppfattningen kom också utredningen till och den har även godtagits av remissinstanserna. Jag skulle tro att jag har rätt när jag säger att även socialministern önskar att sådana verkstäder skall uppföras. Här kan man bygga på den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning. Den har refererats från denna talarstol tidigare i dag och jag har ingen anledning till upprepning. Jag vill endast säga att det för mig är obegripligt att det anses att det inte skall finnas skyddade verkstäder för de utvecklingsstörda därför att inga andra kategorier av handikappade har det. För mig hade det varit naturligare om man sagt att här finns en kategori människor, vilka har ett dokumenterat behov av särskilda skyd dade verkstäder. Låt oss börja med den. Behövs det för andra grupper skall också de bli föremål för den omsorgen. Om det blir den isolering som det talas om i utskottsutlåtandet beror det på de normalbegåvades — de fullsinnades — inställning och attityd till de utvecklingsstörda. Skall vi göra så som man gör på vissa håll i världen, nämligen föra bort dessa människor från umgänge med andra när de inte arbetar? Då blir de givetvis isolerade, men inte är det väl meningen att de skall arbeta så hårt att deras liv endast består av arbete och sömn? De skall ha tid och krafter för fritidsliv. Propositionen och utskottsutlåtandet innehåller också uttalanden om att detta behövs. Jag återkommer till att vi måste anpassa oss till dessa människor, acceptera dem som kamrater och umgås med dem inte bara i arbetslivet utan också under fritid. Därmed bryter vi isoleringen. Det har sagts så mycket om behovet av skyddade verkstäder att jag kan inskränka mig till att understryka att en samordning är önskvärd. I många fall är det emellertid inte möjligt att samordna med andra handikappgrupper, detta inte minst beroende på de normalbegåvade och fullsinnade. För de utvecklingsstörda blir det ofta alltför krävande att börja arbeta i skyddad verkstad tillsammans med normalt begåvade människor. Där känner de ofta sin stora begränsning i början och lider av den. Den utvecklingsstörde är väl mången gång en spegelbild av oss själva. Hans oförmåga och osäkerhet är desamma som vi känner när samhällets krav blir för stora för oss, låt vara att spegelbilden i detta fall får sägas vara uppförstorad. Efter en längre eller kortare träningstid i för utvecklingsstörda speciellt avpassade verkstäder kan det säkert lyckas för åtskilliga att komma över till vad vi kan kalla konventionella skyddade verkstäder. Det är ock så möjligt för en del att ta arbete i öppna marknaden, om de får förstående och hänsynsfulla arbetsgivare och arbetskamrater. Det har här talats mycket om normalisering.

Detta är i hög grad angeläget. Därför vill jag än en gång uttala att jag är glad över alla de förbättringar som vi nu har att motse tack vare det utskottsutlåtande som i dag föreligger. Därutöver är det dock — och det är inte minst viktigt — önskvärt att också reservationerna blir bifallna för att reformen skall bli verkligt fullödig. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen II rörande skyddade verkstäder och till reservationen I beträffande lagtexten, som enligt reservanternas förslag är mycket klar och entydig, vilket jag anser vara en tillgång. Av vad jag har anfört om skyddade verkstäder för de utvecklingsstörda framgår att det helt naturligt är synnerligen angeläget att det utgår statsbidrag också till sådana, även om inte platserna där är ställda till arbetsförmedlingens «förfogande. Därför yrkar jag bifall också till reservationen III.

Herr talman! Herr Mattsson talade om det många gånger olämpliga bemötande som utvecklingsstörda blir utsatta för från s.k. fullsinnade människor. Sådant är det tyvärr omöjligt att stifta lagar emot, herr Mattsson, lagar som förhindrar att dylikt inträffar. Vi kan inte heller stifta lagar som får de s.k. fullsinnade människorna att bättre acceptera de utvecklingsstörda. Men nog är väl propositionen nr 142 ett steg på väg, skulle jag vilja säga. Det är också denna uppfattning som ligger bakom utskottsmajoritetens resonemang om att inte i onödan avskilja denna grupp från kontakten med andra människor. Den egentliga skillnaden mellan majoritetens och reservanternas förslag är endast, huruvida det skall finnas en obligatorisk skyldighet eller ej för landstingen att anordna skyddade verkstäder. Jag anser att vi måste kunna lita på landstingen; hur skulle vi annars våga överlåta på dem att helt fritt ansvara för samtliga omsorger? Vi måste dock ha klart för oss att lagen bara är en yttre ram och på samma sätt som i andra sammanhang blir precis vad vi människor gör den till.

Herr talman! Även om jag inte deltagit i utskottsarbetet när det gällt proposition nr 142, vill jag gärna säga några ord i denna fråga, eftersom jag tidigare i vår kommun och i vårt landsting ofta diskuterat ökad omsorg om de utvecklingsstörda. När vi människor planterar ett träd, önskar vi alla att det skall bli ett rikt blommande träd som grönskar. Men hur mycket vi än önskar detta, kan det bli ett annorlunda träd, som inte blommar så skönt som de övriga. Vi står förundrade inför den ödets nyck som har grusat våra förhoppningar. Ungefär på samma sätt kan det gå till när vi människor föder ett barn. Önskningarna och förhoppningarna är stora vid ett sådant tillfälle, men ändå kommer annorlunda barn till oss, barn som behöver ha vår omsorg för att hämta sin näring. Trots vetenskapliga och tekniska framgångar kommer det troligen även i fortsättningen att bli så att vi får annorlunda barn. Det är kanske bara under de senaste åren som vi har börjat betrakta de utvecklingsstörda på ett annat sätt än tidigare. Ute i landet har föräldraföreningar bildats, som stärkt gemensamhetskänslan hos föräldrarna till de utvecklingsstörda, så att de i större utsträckning än tidigare har vågat sig fram till samhället för att ställa krav på ökad omsorg om barnen. Dessa föräldrar har befunnit sig i en besvärlig situation. De har för det första varit förespråkare för en minoritet i samhället, och det är ailtid svårt. De har för det andra varit förespråkare för en egen familjemedlem. Det är alltid svårt att bli tagen på allvar när man talar för egna familjemedlemmar och för deras problem. För det tredje går dessa föräldrar och bär på en skuldkänsla därför att de inte kan uppvisa ett lika rikt och vackert blommande »träd» som de övriga. Men det kan också vara skuldkänslor som andra oförstående människor givit dem genom ett utpekande. Jag har ofta mött sådana känslor hos dessa föräldrar. Ute i våra kommuner och i våra landsting har gjorts försök att förbättra situationen för denna lilla grupp av människor. Ibland har vi kommit med förslag för att freda våra samveten, och ibland har våra förslag blivit mycket trevande, därför att vi vet så litet om de problem som denna grupp har. Vi vet så litet vad vi kan fordra av dessa människor i fråga om arbetsprestationer och i fråga om inlärning av vissa detaljarbeten. Vi vet så litet om vilket undervisningsmaterial som är bäst för deras undervisning, och vi vet så litet om vad som är deras verkliga handikapp. Det kan vara att de inte får vistas i en vanlig familjemiljö tillsammans med övriga syskon, där sådana finns, att de inte får vistas i en vanlig sysselsättningsmiljö eller i en vanlig skolmiljö. Ofta blir den här lilla gruppen av människor en isolerad grupp. En förälder till ett utvecklingsstört barn har gjort en utomordentligt väl vald liknelse och sagt, att barnet sitter i en glaskula. Man kan nå glaskulan med sina blickar men inte få den varma och naturliga själsliga kontakten med sitt barn. Ofta finns flera handikapp hos vart och ett av dessa barn att bekämpa. Många av dem har stora talsvårigheter. Jag förstår föräldrarnas rädsla för att skicka bort sitt barn till främmande miljö när barnet talar på ett sätt som endast föräldrarna lärt sig begripa. Redan finns det emellertid centralstyrelser som har lagt stor vikt vid talträning bland elever på skolhem och i externatklasser. När denna nu bestäms i lagen hälsar jag det med stor tillfredsställelse. Ofta sätter anstaltlivet sin prägel på de intagna.

När det ordnas sysselsättningshem och skyddade arbetsplatser, bör målsättningen vara att organisera dem så att de liknar det aktiva arbetslivet. I externatklasserna kan eleverna lära sig att hitta till skolan i trafiken, att själva beställa och betala sin bussbiljett, att gå in på en barservering och beställa och betala sin egen mat. Att själva få göra sådant är för många av dessa elever det största de upplevt. I en familj, där det finns ett utvecklingsstört barn tillsammans med s.k. friska barn, blir ofta det utvecklingsstörda barnet ett vårdbarn som omhuldas så att det mister mycket av sin initiativförmåga. Kontakten med föräldrarna är väsentlig. Men man får inte betrakta det som självklart att föräldrar till ett utvecklingsstört barn skall förstå hur barnet skall behandlas. Den nya lagen bör lämna större utrymme för kortare kurser för föräldrar, smidigare hämtning av barn under helger 0. s. v. — allt för att bibehålla kontakten mellan barn och föräldrar men också för att göra föräldrar och anhöriga mera lämpade att omhänderta sitt annorlunda barn. I ett samhälle, där välfärden är så utvecklad att vi betraktar det som helt naturligt att satsa på skolformer av olika slag för våra ungdomar, bör vi också införa en mera personlig och differentierad sysselsättningsmiljö för de utvecklingsstörda. Solidaritetsbegreppet användes i många sammanhang i vårt moderna samhälle. Här borde det finnas en naturlig marknad för solidaritet, ett accepterande av alla grupper av människor, både dem som alltid står i sin rikaste blomning och dem som utåt inte blommar så skönt eller har förmåga att fånga uppmuntrande blickar för sina små försök att klara sin egen vardag. Jag ser i de föreslagna ändringarna i lagtexten ett belägg för en klarare uttryckt delning av arbetsuppgifterna och ett tidigare ingripande genom förskoleverksamheten. Förslaget i övrigt ter sig, åtminstone i mina ögon, smidigt och väl anpassat till en ökad omsorg om de utvecklingsstörda. Jag har därför inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill något kommentera motionsparet I:876 och II: 1085, som jag varit med om att väcka i anslutning till proposition nr 142. Ett av yrkandena i detta motionspar är, att ett särskilt organ alltid skall tillsättas i landstingen för vården av de psykiskt utvecklingsstörda. Departementschefen vill ge landstingen möjligheter att överföra dessa uppgifter på annat organ som redan finns inom landstingen. Utskottet har uppenbarligen samma mening som motionärerna, nämligen att landstingen bör ha ett särskilt organ för omsorgen om de psykiskt utvecklingsstörda. Utskottet betonar särskilt, att uppgifterna är så stora, att det räcker väl till för ett organ att handha dessa uppgifter. Men utskottet säger samtidigt att det inte vill motsätta sig handlingsfrihet för huvudmännen i detta avseende. Då utskottet så kraftigt poängterat dessa uppgifters tyngd, förmodar jag att detta kommer att bli vägledande för huvudmännen. Jag förväntar mig alltså, att man i landstingen kommer att tillsätta ett särskilt organ för att handha uppgifterna. Med denna förtröstan avstår jag från annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Utskottets motivering är sådan, att den måste bli ett absolut rättesnöre för landstingsmännen. Motionärerna har vidare yrkat, att den formulering i lagförslaget, som ger möjligheter att överlåta särskolans ansvar enligt 6 § på grundskolan, skall utgå. Utskottet anser liksom motionärerna — också på denna punkt har vi alltså utskottet med oss, även om utskottet inte tillstyrker motionsyrkandena — att delegeringsrätten bör användas med urskiljning och att den egentligen endast kan komma i fråga för de landstingsfria städerna. Om detta uttalande blir vägledande för tolkningen av lagen, anser jag mig kunna följa utskottet även på denna punkt. Jag tror inte att det blir så stor skillnad, eftersom vi i sak tycks vara helt överens om vad som är det bästa. Naturligtvis kan någon fråga sig vad det nyttar till att utskottet och motionärerna är överens, när sedan landstingen kan göra som de vill. Eftersom jag vet att de ansvariga i landstingen i stor utsträckning är samma personer som de som i riksdagen deltar i detta beslut, är jag övertygad om att den mening som utskottet ger uttryck för kommer att slå igenom även i den praktiska tillämpningen. Det viktigaste kravet i motionen — och detta krav har även framförts i andra motioner — är förslaget, att huvudmännen skulle åläggas att bygga skyddade verkstäder för de utvecklingsstörda. Propositionen avviker på denna punkt från utredningsförslaget. Detta har skett med motiveringen, att landstingen inte bör vara skyldiga att bygga särskilda verkstäder för utvecklingsstörda, då motsvarande skyldighet inte föreligger när det gäller andra handikappgrupper. Utskottet kommer fram till samma ståndpunkt som departementschefen, ehuru med en annan motivering. Utskottet anser att särskilda verkstäder inte bör byggas, eftersom detta skulle motverka den önskvärda integrationen mellan olika handikappgrupper och mellan handikappade och icke handikappade. Statsrådets huvudsakligen praktiska motivering har alltså övergivits av utskottet, som i stället anför en principiell motivering, vilken i och för sig kan vara riktig. Bl. a. fru Svensson har mycket starkt tryckt på fördelen av verkstäder som i princip är öppna för alla. Det har t.o.m. sagts, att det annars skulle bli en till tiden obegränsad isolering för de utvecklingsstörda som placerats i skyddade verkstäder; de skulle aldrig få arbeta annat än tillsammans med andra utvecklingsstörda. Det har framförts farhågor från motionärerna och reservanterna men också från de utvecklingsstördas eget för bund, som anser att den skrivning som utskottet gjort är mer ägnad att inge farhågor än skrivningen i statsrådets motivering. Man är rädd för att omsorgsstyrelserna — om motionärernas krav på särskilda verkstäder tillgodoses — skulle komma att driva en verksamhet som visserligen är speciellt anpassad för de utvecklingsstörda men som i princip skils från annan skyddad verksamhet. Det är ju också detta som föreslås i utskottsutlåtandet. Utskottet tar avstånd från motionärernas förslag. Utskottsledamöterna uttalar att de inte vill binda landstingen på det organisatoriska planet, men att de självklart inte heller vill motsätta sig särskild skyddad verksamhet för de utvecklingsstörda. Det låter ju som om man på detta sätt skulle trygga valfriheten att ha skyddade verkstäder antingen enbart för de psykiskt störda eller också för de psykiskt störda tillsammans med andra handikappade. Men i utskottsutlåtandet finns ett tillägg som verkar litet grand oroande, nämligen att särskild skyddad verksamhet för utvecklingsstörda bör begränsas till fall där det inte lämpligen går att samordna verksamheten för psykiskt störda och för andra handikappgrupper. Det är väl ändå att hårdra det hela. Jag undrar om utskottet satt sig in 1 saken och är riktigt på det klara med vad man avser. Är det ändå inte i det praktiska livet lättare att ordna verksamhet för handikappade med likartade handikapp? För de utvecklingsstörda krävs det säkerligen en speciell metodik och en speciell undervisningsteknik i arbetsledningen för att arbetet skall lyckas; jag tänker t.ex. på deras svårigheter att räkna på samma sätt som andra. De måste ha speciella hjälpmedel för detta. Vi bör också vara på det klara med att det bland de handikappade lika väl som bland andra människor finns fördomar. Vem kan begära att de handikappade som ändå trycks av stora be kymmer skall vara särskilt fördomsfria? Det kan hända att de som har rörelsehinder av allvarligt slag inte tycker att de skall behöva behandlas på samma sätt som och arbeta tillsammans med dem som har sitt handikapp på det intellektuella planet. Och det kan finnas de som tycker att de, även om de har ett intellekt med vissa defekter, inte skall fösas samman med sådana som har defekter på det moraliska planet, låt oss säga alkoholister. Jag säger inte att detta är riktigt, men det är faktiskt så folk tänker. Därför kanske man i det praktiska livet får det bästa utbytet av denna verksamhet, om medlemmarna i de olika grupperna äger likartade förutsättningar och kräver samma teknik vid handledningen och därför också själva har det bästa utbytet av att arbeta tillsammans. Jag har med detta bara velat säga att utskottets motivering inte bör uppfattas på annat sätt än propositionens skrivning. Motiveringen bör inte tolkas så att det skulle finnas något direkt motstånd mot tanken att sammanföra de psykiskt störda till särskilda verkstäder, om detta befinns riktigt. Denna punkt har varit den stora stridsfrågan i dag, men jag tror inte att vi behöver markera så stora meningsskiljaktigheter om vi inte trycker onödigt mycket på ordvalet i utskottets motivering. Det är inte nödvändigt att reservera sig på denna punkt. Jag tror att man ändå kan förvänta sig praktiska lösningar som tar hänsyn till hur det bästa resultatet skall uppnås. Det som man från motionärernas sida kanske har varit mest ängslig för är att skyddade verkstäder i sista hand skulle inrättas för de psykiskt utvecklingsstörda. Man har därför varit angelägen om att säga någonting i denna fråga, så att inte de psykiskt utvecklingsstörda skall få stå tillbaka i detta sammanhang. I vårt land har man i mycket liten utsträckning räknat med de psykiskt utvecklingsstörda som en arbetskrafts reserv. Det finns andra länder, där de användes nästan för industriellt arbete i sådana här speciella verkstäder. Jag vill emellertid inte säga att de verkstäder eller de sysselsättningsgrupper som jag har sett i utlandet skulle vara föredömligt ordnade, tvärtom. Allmänna beredningsutskottets ledamöter besökte en del verkstäder eller sysselsättningscentra för psykiskt utvecklingsstörda i Holland. Där fick vi se, hur de psykiskt utvecklingsstörda sysselsattes tillsammans med åldringar, gravt rörelsehandikappade och även mentalt skadade. De arbetade träget från morgon till kväll, tydligen därför att de hade ett tryck på sig som inte finns i samma utsträckning hos oss; de var beroende av den förtjänst de kunde skaffa sig. Här fanns alltså en väsentlig skillnad mot förhållandena hos oss. Vidare sysslade de med ett arbete som vi inte skulle finna så lämpligt: de satt och plockade potatis i påsar och chokladbitar i kartonger. Men själva förutsättningen för verksamheten var riktig, nämligen att de psykiskt utvecklingsstörda kan tillsammans med andra handikappade göra ett arbete som ingår i den allmänna produktionen. Vi har emellertid i Sverige mycket högre krav på friheten för den enskilde, även om han är typiskt utvecklingsstörd, och vi tillgodoser detta krav genom att lämna de utvecklingsstörda ett bättre ekonomiskt stöd. Vi har även krav på andra slags sysselsättningar för dem. Jag har emellertid också sett i Sverige hur psykiskt utvecklingsstörda får vistas tillsammans med epileptiker och åldringar. I ett fall var de hänvisade till ett dagrum utan utrymme för alla att sitta. Skulle någon epileptiker få ett anfall och falla rakt ned där han stod, skulle det vara svårt att ta sig fram till honom. Det är inte så många år sedan sådant förekom i Sverige. Jag har också sett anstalter där man har haft trotjänarinnor — det har verkligen varit fråga om uppoffrande män niskor som har varit så trogna mot sin uppgift att de har kunnat stå ut med förhållandena — vilka har bott i rum t.o.m. utan garderob och utan möjlighet att tvätta sig för sig själva. En av dem som hade varit på samma ställe i 20 år måste, när patienterna lagt sig, smyga sig ut i en tambur för att tvätta sig. Även i Sverige har det alltså funnits bedrövliga förhållanden på detta område. Det är självklart att det då blir andra ting än själva sysselsättningsterapin och kraven på sysselsättning som man först måste ta itu med. Landstingen har fått överta en brokig institutionsflora. Just inom vården av psykiskt utvecklingsstörda har patienterna ofta haft det allra sämst ordnat. Därför är det mycket glädjande att det nu hos alla finns ett så stort intresse för att åstadkomma förbättringar i detta avseende. Detta intresse har redan gjort sig märkbart hos huvudmännen, landstingen. Vi har kommit bort från det rena eländet och är på väg mot en riktig och allsidig vård och omsorg. Den nu framlagda omsorgslagen utgör ett uttryck för det vi alla vill nå på detta område. Jag tror att denna lag kan medge sådana praktiska lösningar, även om den inte direkt lämnar stöd för vad vi motionärer anser vara det bästa, att vi så småningom skall finna att vi oroat oss i onödan. Man har ju också möjligheter att ingripa senare, om utvecklingen inte blir den önskade. Det förhållandet att utskottet har varit positivt inställt just till de skyddade verkstäderna framgår bl.a. av att man tagit upp frågan om översyn av de statliga bidragsreglerna. Jag tror alltså att utskottet — om man inte vill framställa varje ord i skrivningen som vägt på guldvåg — har åstadkommit ett utlåtande som t.o.m. motionärerna kan acceptera. Jag känner mig inte säker på att jag handlar bäst genom att yrka bifall till den motion som jag själv varit med om att väcka, och detta beror inte på att jag är rädd för att gå emot en utskottsmajoritet. Med förlitande till framför allt huvudmännen men även till den starkt positiva anda, som här präglat hela diskussionen, anser jag mig kunna yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som flera talare framhållit före mig behöver de utvecklingsstörda många slags omsorger, men jag skall inte i detalj redogöra för detta eftersom debatten varat så länge. Jag vill i stället direkt gå över till vår motion II: 1087, där det framhålles att proposition nr 142 avser att förbättra den nu gällande lagstiftningen och att denna förbättring innebär viktiga och riktiga reformer på detta betydelsefulla område. Trots detta har det väckts en hel del motioner, vilket visar att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Som jag nämnde har vi på kommunistiskt håll lämnat in en motion i vilken vi yrkar på vissa ändringar som till stor del sammanfaller med vad som föreslås av andra motionärer. Efter den långa debatten skall jag inte belysa detta så utförligt, ty det har redan gjorts från många håll. Även sakfrågan har behandlats på ett utomordentligt sätt, och den borde för övrigt redan ha varit helt klar för alla ledamöter i denna kammare. Därför skall jag nu bara uppehålla mig vid våra motionsyrkanden och i samband därmed våra ställningstaganden till de ändringar reservanterna föreslagit med anledning av utskottsutlåtandet. Låt mig först konstatera att utskottet under punkt F biträtt vårt motionsyrkande, nämligen att Kungl. Maj:t skall få i uppdrag att se över statsbidragsbestämmelserna och komma med förslag om förbättringar. Jag anser detta vara glädjande. I fråga om reservationen I vid utskottets hemställan under A har reservanterna en skrivning beträffande 3§ som delvis sammanfaller med vårt motionsyrkande, men enligt vår uppfattning borde den sista meningen i reservationen inte ha varit med. Där står: » Vid varje särskola förekommer en eller flera av dessa undervisningsformer.» Jag lyssnade med intresse på herr Anderson i Sundsvall, när han talade om denna passus, men jag blev ändå inte övertygad om att meningen bör vara med, eftersom den halvt om halvt slår ihjäl det riktiga i ändringen. Inte heller fru Svensson kunde övertyga mig om att utskottets formulering var annat än suddig. Vidare tycker jag att utskottets motivering för avslag på vårt yrkande beträffande 3 §, på sidorna 75 och 76 i utskottets utlåtande, verkar minst sagt istadig. Vi kommer därför från vår grupp att vid omröstningen om reservation I lägga ned våra röster. Beträffande den vid utskottets hemställan under B angivna reservationen II vill jag däremot säga att vi är med reservanterna om ändringen av 48 och kommer alltså att stödja reservationen. Det skall finnas i lagen inskrivet att man skall ha verkstäder för skyddad sysselsättning. Vad beträffar 6 § handlar den bl a. om det enhetliga ansvaret. De utvecklingstörda utgör en svag samhällsgrupp och behöver därför ett organ med enhetligt ansvar — eller i varje fall med ett grundansvar för dem i livets olika skeden. Givetvis måste ett intimt samarbete etableras med det organ som skall ha grundansvaret, och någon isolering får där inte förekomma. Tvärtom. Vi är helt införstådda med vad som står angivet om delegationsrätt men anser ändå att något fattas. Vad som fattas är det som vi säger i vår motion om att landstingskommunen trots delegering och samarbete på annat sätt ändå skall ha ett bibehållet ansvar. Den saken fattas i reservationen vid 6 8. Det skall fastslås ett grundansvar för alla utvecklingsstörda. Omsorgen om dem måste finnas med. Vi kan därför inte ansluta oss till reservanterna på den punkten. Men inte heller kan vi ansluta oss till utskottets skrivning. Jag litar nämligen inte lika starkt som fru Eriksson i Stockholm på alla de »om» hon nämnde och på överensstämmelsen med motionärernas önskemål. Men trots vad jag här sagt skall vi inte i dag framställa något säryrkande. Jag har bara klart och tydligt velat lämna denna deklaration. Det blir snart tillfälle att återkomma till frågan. Vad sedan gäller reservanternas yrkanden rörande §§ 11 och 13 vid utskottets hemställan under B får de delvis ses som följdändringar. Därför kommer vi givetvis att lämna dem vårt stöd, eftersom förslagen sammanfaller med innebörden i vår egen motion. Vad slutligen angår reservationen III till utskottets hemställan under F kan vi inte lämna vårt stöd till den, eftersom utskottet som jag tidigare anfört helt har följt vår motionslinje. Statsbidragsfrågan skall nu bli föremål för översyn, och när förslaget så småningom lägges fram får vi ta ställning till dess innehåll. Det torde vara mindre lämpligt med en fastlåsning redan vid denna tidpunkt. Herr talman! Jag är övertygad om att vi alla här i kammaren vill göra det bästa möjliga för de utvecklingsstörda; vad som skiljer oss åt är bara frågan om hur det snabbast och bäst skall kunna ske. Det är emellertid min förhoppning att vad vi i dag kommer att besluta i denna viktiga fråga skall innebära ett stort och betydelsefullt steg framåt mot vårt gemensamma mål.

Herr talman! Jag begärde ordet för ett kort klarläggande i anledning av fru Rydings anförande. Fru Ryding fäste sig vid den mening i 38, som enligt reservanternas förslag skall lyda på följande sätt: »Vid varje särskola förekommer en eller flera av dessa undervisningsformer.» Fru Ryding menade att detta innebär ett avsteg från vad som anförts i motionerna. Jag vill upplysa om att denna mening kommit till av rent lagtekniska skäl. Inoch utskrivningsformerna vid särskolan har i lagen ändrats så att inskrivning och utskrivning skall ske vid en viss särskola. Av den anledningen måste denna mening införas i 3 8.

Fru Ryding hade tydligen den uppfattningen att landstingskommunen därigenom avhänder sig ansvaret. Av utskottets skrivning beträffande delegationsrätten över huvud taget framgår att landstingskommunen aldrig kan avhända sig sitt grundansvar, eftersom landstingskommunen enligt lagen är huvudman. Det är detta som gjort att vi som skrivit under motionerna inte ansett oss ha anledning att reservera oss i detta avseende, särskilt som utskottet, såsom fru Eriksson i Stockholm anförde, på denna punkt har en mycket stark skrivning i sitt utlåtande. Eftersom delegationsrätten har varit under debatt, skulle jag vilja till protokollet diktera vad utskottet i detta sammanhang anför. Det heter på s. 74 följande: »Utskottet vill emellertid understryka, att delegationsmöjligheten bör användas med urskillning. Den bör såsom hittills främst bli aktuell för de landstingsfria städerna, som är huvudmän för både det allmänna skolväsendet och särskolväsendet.» Det är i detta fall särskolan som avses, men jag vill understryka att landstinget icke genom att delegera uppgifter till annat organ kan avhända sig sitt ansvar.
Herr talman! Jag tackar herr Anderson i Sundsvall för den klarläggande repliken beträffande de lagtekniska skälen till att den aktuella meningen hade införts i 3 §. Jag tycker fortfarande att den skulle vara onödig, men jag kan böja mig för de lagtekniska skälen. Lagbestämmelserna skulle dock i detta fall senare kunna ändras; jag vidhåller vad jag i mitt första anförande framhöll beträffande reservationen I. Beträffande reservationen II måste herr Anderson i Sundsvall ha fattat mig fel, om han tror att jag vände mig mot delegationsrätten. Något sådant har jag inte alls sagt, tvärtom. Jag ville emellertid ha inskrivet i lagen att landstingskommun skall behålla huvudansvaret, även om den delegerar ledningen av en skyddad verkstad. Detta var anledningen till min deklaration. Jag ställde dock inte, såsom herr Anderson kanske minns, något säryrkande på denna punkt, utan vi kommer vid voteringen att rösta på reservationen II.

Herr talman! Med hänsyn till den korta tid som har stått till utskottets förfogande och även med hänsyn till att det är en omfattande och komplicerad fråga utskottet haft att behandla måste man konstatera, att utskottet på ett hedersamt sätt har skilt sig från uppdraget. Det hindrar helt naturligt inte att det likväl finns en del punkter, till vilka man ställer sig något frågande. Jag vill här i anslutning till yrkandet i motion II: 1112 ta upp ett par frågor. Den första gäller utbetalningen av livränta som engångsbelopp. Vi har i motionen föreslagit att man borde kunna komma fram till ett enklare system när det gäller engångsersättning vid smärre skador. Antingen har utskottet inte riktigt förstått vad vi har avsett eller också har man inte velat förstå det. Visserligen säger utskottet: »En uppmjukning av praxis i fråga om rätten till utbyte av vissa smärre livräntor kan därför vara befogad», men fortsätter sedan och säger att »detta önskemål kan tillgodoses inom ramen för gällande bestämmelser». Utskottet anser därför inte att några åtgärder är behövliga på detta område. Ja, i viss utsträckning är väl detta sant. Men även om ett engångsbelopp utbetalas, kommer man till samord ningsproblemen då vederbörandes pension skall beräknas. Då skall nämligen tre fjärdedelar av en gång i tiden fastställd livränta dras av från utgående pension. Detta anser vi vara en administrativ oformlighet som man kan komma ifrån. Vad vi föreslår är att livräntan vid smärre skador skall utgå som engångsbelopp, så beräknat att man inte skall behöva ta hänsyn till det en gång fastställda månatliga livräntebeloppet då det gäller att beräkna vederbörandes utgående pensionsbelopp. I och med att detta engångsbelopp är utbetalat är alltså frågan ur världen. Detta måste efter vad vi förstår i mycket hög grad underlätta den administrativa handläggningen av yrkesskadelivräntor. Jag vill också ta upp en sak som jag inte klart kan utläsa av utskottets skrivning. Det sägs att de yrkeslivräntor som är fastställda för skador som inträffat före 1961 skall uppräknas med 25 procent, de som är fastställda för skador som inträffat under åren 1962— 1964 skall uppräknas med 20 procent och livräntor för skador under åren 1965—1967 med 10 procent. Vi har i motionen tagit upp frågor som rör militärersättningsförordningen. Det gäller alltså värnpliktiga som har skadats under militärtjänstgöring. Utskottet skriver att detta uppräkningsproblem inte är specifikt för militärersättningsförordningen, och det är riktigt. Men sedan skriver utskottet att det går inte »att företa en generell uppräkning av dessa livräntor, eftersom de i betydande utsträckning beräknats med utgångspunkt från en lägre årlig arbetsförtjänst än 15000 kr.» — 15 000 kronor är nämligen taket. Detta är inte sant. Under de senare åren har man nämligen i praktiskt taget alla fall kommit upp till taket 15000 kronor.

Detta kan inte framstå som rättvist ur den enskilde värnpliktiges synpunkt. Denna orättvisa gäller naturligtvis även yrkesskadelivräntor i andra fall. De värnpliktiga utgör emellertid en mycket homogen grupp. De är alla unga, de befinner sig i sin mest verksamma tid, och detta tycker jag man bör ta hänsyn till. Dessutom utför de en uppgift som de är ålagda enligt värnpliktslagen. Det är alltså inte fråga om ett arbete som de frivilligt har åtagit sig. Gruppen övriga yrkesskadade är betydligt mer heterogen. Där finns både heltids-, halvtidsoch deltidsarbetande, där finns åldringar 0. S. Vv. Vi ansåg att just denna enhetliga grupp som de värnpliktiga utgör borde kunna få uppräkning med ett lika och ett högre procenttal. Detta har utskottet inte kunnat gå med på, och det beklagar jag. Låt mig sedan gå över till ett par andra punkter i militärersättningsförordningen, där utskottet ställt sig välvilligt till vår framställning. Denna militärersättningsförordning är emellertid ganska beklämmande, och jag kan inte låta bli att peka på ett par saker. Först vill jag anmärka på att utskottet i sin skrivning använt uttrycket »visst fast anställt manskap». Detta uttryck, »fast anställt manskap», försvann för många år sedan. Det gällde de underbefälsanställda. Nu har vi befäl och värnpliktiga. Vi gör ingen skillnad mellan de olika befälskategorierna och kallar den ena manskap och den andra någonting annat. Vi har tyckt att detta, som är en kvarleva från svunna tider, borde försvinna. Yrkesskadeutredningen tog också upp dessa frågor i sitt betänkande »Ersättning vid yrkesskador i statlig tjänst m.m.». Utredningen framlade ett för slag till genomgripande samordning på detta område. Men departementschefen har inte brytt sig om att ta upp detta förslag i propositionen utan har helt enkelt hoppat över det. Detta är att beklaga. Det finns även andra oformligheter som jag inte kan låta bli att peka på. Den personkrets, som <militärersättningsförordningen gäller för, är underbefälet — den som här som jag nyss sade kallas för manskap. Men den gäller inte för allt underbefäl. Efter reformen med manskapsbegreppets borttagande har det tillkommit nya befattningar och nya grader i underbefälskarriären. En del av dessa men inte alla har undantagits. Denna förordning är alltså inte bara föråldrad utan även virrig. Herr talman! Låt mig ta upp ett par frågor, som är mycket angelägna från de värnpliktigas synpunkt och som gäller skador under fritiden. Jag kan ta ett exempel. Om en värnpliktig, som fullgör sin tjänstgöring vid ett regemente på den ort där han bor, en söndag deltar i en seriematch på garnisonsorten och därvid skadar sig, så faller detta inom militärersättningsförordningens ram. Om han en annan söndag deltar i samma serie och i samma fotbollslag i en match i en annan stad, så faller den skada han kan råka ut för inte under militärersättningsförordningen. Detta är en kvarleva från den tid då man förutsatte att manskapet skulle vistas inom ett visst fritidsområde kring förläggningsorten. Även detta hör ju till länge sedan svunna tider. Det gäller naturligtvis inte bara fotbollsmatcher. För en värnpliktig, som bor på annan ort än tjänstgöringsorten, regleras yrkesskador enligt militärersättningsförordningen när han åker till och från tjänstgöringen men inte då han vistas hemma. För den värnpliktige däremot som bor på tjänstgöringsorten gäller militärersättningsförordningen även när han vistas i hemmet. Detta förhållande har över huvud taget inte berörts av utskottet trots framställningen i vår motion, och jag har inte kunnat underlåta att påpeka hur ålderstigna dessa bestämmelser är. Jag måste även ta upp frågan om sjukpenningersättningen till värnpliktiga, som insjuknar under tjänstgöringen i en sjukdom som icke kan härledas från militärtjänstgöringen. Om vederbörande haft en latent sjukdom, som bryter ut under militärtjänstgöringen, får han helt naturligt åtnjuta samma förmåner som Övriga värnpliktiga under den tid han tjänstgör vid förbandet. Men när han rycker ut har han ingen rätt till sjukpenning. Den utredning som jag tidigare hänvisade till föreslog att det i sådana fall skulle, efter utryckningen, utgå ersättning till de värnpliktiga efter lägst sjukpenningklass 11. Utskottet har påpekat detta förhållande och även mycket summariskt berört den personkrets som militärersättningsförordningen skall vara tillämplig på och uttalat att dessa förhållanden bör bringas till Kungl. Maj:ts kännedom. Detta är tacknämligt. Men i samma andetag säger utskottet: »Som framgår av det ovan anförda anser utskottet att spörsmålet bör närmare belysas. Saken är emellertid komplicerad och sammanhänger bl.a. med regler på pensionssidan. Det är därför möjligt att frågan inte kan lösas inom militärersättningsförordningen utan bör ses i ett större sammanhang.» Detta uttalande gör mig verkligen fundersam och orolig. Som jag tidigare sagt föreligger det ett utredningsförslag om hur dessa frågor kan och bör lösas, men det förslaget har man inte tagit upp i samband med denna proposition. Skall man nu göra en ny utredning och dessutom sammankoppla denna med pensioneringen, är jag övertygad om att vi får vänta åtskilliga år innan vi får något förslag från Kungl. Maj:t. Av vad jag nu anfört tror jag att det klart har framgått, att det är mycket angeläget att vi snarast får tillfälle att rätta till dessa missförhållanden. Så kan också ske om yrkesskadeutredningens betänkande läggs till grund för ett förslag, så att frågan inte fördröjs genom sammankoppling med de många pensionsutredningar som pågår. Herr talman! Jag har inget yrkande; jag har dock velat anföra dessa mycket väsentliga synpunkter i anslutning till behandlingen av denna proposition och detta utskottsutlåtande.

Herr talman! Det är många i vårt land som länge väntat på riksdagens behandling av det ärende som vi nu har att fatta beslut om. Jag tänker då inte närmast på det socialt medvetna fackföreningsfolket som vaket och med stort intresse följer den del av trygghetsfrågorna som <:yrkesskadeförsäkringen utgör. Nej, jag tänker på alla dem som varit hänvisade att leva på de skandalöst låga livräntebeloppen och som avvaktat förslaget till ny yrkesskadeförsäkring för att få en uppräkning av de i sanning låga livräntor som utgått. Själv interpellerade jag härom i mars 1966 och åberopade då ett uttalande av dåvarande socialministern Torsten Nilsson, som vid riksdagsbeslutet om viss uppräkning av livräntebeloppen för äldre yrkesskadefall från 1 januari 1963 yttrade, att avvaktan på förslag om värdeföljsamhet inte borde få förhindra att man dessförinnan beaktade penningvärdeförsämringen och höjde de utgående beloppen. Detta har inte skett. När ett förslag nu föreligger hösten 1967 hade man väntat att det skulle inneburit en långt bättre kompensation för levnadskostnadernas stegring än som är fallet. Den partigrupp som jag representerar har tagit upp denna fråga i motionsparet 1I:899 och II:1110. Vi påvisar att från 1960 till september 1967 har konsumentprisindex stigit med 34 pro cent och nettoprisindex med 29 procent. En kompensation med en upplyftning med 25 procent från instundande årsskifte anser vi vara otillräcklig. Den innebär att levnadskostnadsökningen endast delvis kommer att kompenseras. Det hade enligt vår mening verkligen varit rimligt, om förslaget på denna punkt bättre beaktat situationen för de människor i små omständigheter det här är fråga om. Det förslag vi ställt i nyss åberopade motionspar är avgjort fördelaktigare. Min kritik på denna punkt upphäver givetvis inte det i andra avseenden positiva i det föreliggande förslaget. Jag noterar sålunda med tillfredsställelse att utskottet fördelaktigt avviker från förslaget i propositionen om maximering av den årliga arbetsförtjänst, som skall ligga till grund för bestämmande av livränta, till fyra gånger basbeloppet, genom att föreslå en maximering till ett belopp motsvarande fem gånger basbeloppet. Också i vår motion kritiserade vi starkt propositionens begränsning. Det är emellertid, herr talman, ett par andra punkter vi tillmätt stor betydelse i vår motion. Vi hävdar att när det gäller inträffad yrkesskada eller yrkessjukdom skall sjukpenning utgå från insjuknandedagen eller den dag skadan inträffade. Här åberopar utskottet svårigheter beträffande samordningen med sjukförsäkringen. Det är att förstora upp svårigheter, som vi menar borde gå att lösa. Principiellt sett anser jag det vara en självklarhet att om en arbetare i utövandet av sitt arbete råkar ut för skada, såsom ett krossat finger, skada vid fall från byggnadsställning eller vad det nu kan vara, så skall han hållas skadeslös från dagen för olycksfallet eller sjukdomen. Skulle detta inte kunna gå att ordna? Den andra punkten vi tagit upp gäller storleken av utgående begravningshjälp. Utskottet anser goda skäl föreligga för sitt förslag om en begravnings hjälp motsvarande 20 procent av basbeloppet och kan inte vara med om förslaget i vår motion om ett till de faktiska kostnaderna mera realistiskt avvägt belopp, nämligen 40 procent av basbeloppet. Hänvisningen till grupplivförsäkringarna anser jag inte kan godtas av den enkla anledningen, att dessa tyvärr inte omfattar alla löntagare. Intill dess att detta är fallet och intill dess att denna fråga lösts i annat sammanhang, kan det inte finnas någon godtagbar anledning att — såsom sker i propositionen och utskottets förslag — begränsa beloppet till 20 procent av basbeloppet. Med det nu aktuella basbeloppet av 5700 kronor blir efter ingången av 1968 hjälpen beräknad efter 20 procent 1140 kronor, medan genomsnittskostnaden enligt LO:s remissyttrande uppgår till 2000 å 2500 kronor. Landsorganisationen förespråkar också att begravningshjälpen sättes till 40 procent av basbeloppet, vilket också yrkas i motionerna 1:899 och IT: 1110. Herr talman! På de punkter, som berör förslagen i det motionspar jag nyss har nämnt, yrkar jag sålunda bifall till nyssnämnda motioner, alltså punkterna A, E, F och G i utskottets hemställan. I övrigt ansluter jag mig till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har tillsammans med några andra utskottsledamöter reserverat mig för att socialförsäkringsbolagen skall få fortsätta sin hittillsvarande verksamhet. Det kan kanske vara anledning att gå tillbaka och se vad som har sagts i denna fråga tidigare.

De bästa förutsättningarna för en sådan premiesättning finns, om yrkesskadeförsäkringen får kvarstå såsom en självständig gren inom socialförsäkringen och bedrivas under konkurrens mellan olika försäkringsgivare. Mot det nu rådande systemet med flera försäkringsgivare synes inga anmärkningar av större tyngd kunna riktas.

Detta var alltså 1965. Nu är denna fråga åter uppe och även nu gäller det socialförsäkringsbolagens vara eller icke vara.

Ingen kan påstå att socialförsäkringsbolagen har misskött sin uppgift. De har för närvarande ungefär hälften av försäkringstagarna på det här området, vilket väl talar för att de omfattas med förtroende. Saknades ett sådant skulle de väl inte ha ungefär 50 procent av försäkringstagarna. Utan dessa 50 procent skulle det vittna om misstroende, men nu har de som sagt ungefär 50 procent. Jag skulle vilja fråga utskottets talesmän, som företräder majoritetens uppfattning att socialförsäkringsbolagen bör avskaffas: Vilka skäl talar för att socialförsäkringsbolagen nu skall upphöra?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

Herr talman! Det har rått betydande enighet på de flesta punkter när andra lagutskottet behandlat propositionen 147 angående yrkesskadeförsäkringen. Den reform som där föreslås innebär väsentliga förbättringar och ökad trygghet för dem som drabbas av yrkesskador. Förbättringarna avser både de äldre livräntorna och anpassningen till nuvarande inkomstläge för nyinträffade skador och ersättningarna härför. Det är också betydelsefullt att vi nu får en värdesäkring genom en anknytning till basbeloppet. På några avsnitt har utskottet avvikit från Kungl. Maj:ts förslag i propositionen. Så har bl.a. varit fallet beträffande fastställandet av den inkomstgräns som skall ligga till grund för bestämmande av = ersättningsunderlaget. Som tidigare sagts har ett enhälligt utskott där föreslagit en maximering till fem gånger basbeloppet, mot propositionens förslag om fyra gånger basbeloppet. Vad beträffar fastställandet av åldersgränsen för livränta till efterlevande barn har utskottet även funnit starka skäl tala för en höjning av den övre gränsen till 19 år. Livränta kan alltså utgå upp till denna gräns, och den höjningen är motiverad av flera skäl, bl.a. av den allt längre utbildningstiden för ungdomen och den samordning som därigenom kan komma till stånd med den allmänna tilläggspensioneringen. Det har i utskottet också rått enighet om att bibehålla försäkringsrådet som besvärsinstans i stället för att inrätta en mellaninstans benämnd yrkesskadenämnden. De förbättringar man inom utskottet enat sig om vid behandlingen av propositionen kan vi sålunda hälsa med tillfredsställelse. Men det har inte gått att bli överens i allting inom utskottet, och som synes har det till utskottets utlåtande fogats en reservation, som herr Åkerlind nyss redogjorde för. Det är en reservation som gäller administrationsfrågorna. Försäkringsfrågorna handlägges för närvarande av riksförsäkringsverket och nio s.k. socialförsäkringsbolag. Som herr Åkerlind nämnde fattade riksdagen 1961 principbeslut om att dessa bolag år 1965 skulle upphöra med att teckna obligatorisk yrkesskadeförsäkring, och vid den sistnämnda tidpunkten framflyttades tiden härför till utgången av år 1967.

Utskottet har, som jag nämnde, inte varit enigt i den frågan, utan vi reservanter anser att skäl talar för att socialförsäkringsbolagen bör få fortsätta sin verksamhet. Den samordning med försäkringskassorna som utredningen föreslagit kommer ju inte till stånd, och därmed kanske man kan säga att både 1961 och 1965 års beslut kan ses i ett något annat sammanhang. Vi har i denna reservation redovisat ytterligare skäl som talar för ett bibehållande av socialförsäkringsbolagens rätt att meddela obligatorisk försäkring, inte minst vilken betydelse den kan ha ur konkurrenssynpunkt. Det är också viktigt att det häri ligger en stimulans till åtgärder för förbättring av arbetarskyddet och därmed följande minskad olycksfallsfrekvens. Många remissinstanser har också understrukit det värde som ligger i det nuvarande avgiftssystemet, som stimulerar det förebyggande arbetarskyddet inom företagen. Om socialförsäkringsbolagen upphör, skulle det inte heller längre av konkurrensskäl behöva upprätthållas en differentierad premieberäkning. Herr talman!